Fru talman! I dag står jag här i stället för Angelica Lundberg på grund av rådande situation och ska därmed läsa upp hennes anförande i debatten. I dag debatterar vi regeringens skrivelse med anledning av Riksrevisio nens rapport om konsumentskyddet på det finansiella området . Jag vill börja med att yrka bifall till reservationen. I rapporten redovisar Riksrevisionen sin granskning av statens tillsyn kopplat till konsumentskyddande regelverk. Granskningens syfte har varit att undersöka om regeringen, Finansinspektionen och Konsumentverket har skapat förutsättningar för att tillsynen ska kunna bidra till ett högt konsumentskydd inom området. Riksrevisionen konstaterar i rapporten att trots att förutsättningarna stärkts för ett högt konsumentskydd på den finansiella marknaden sedan den senaste granskningen upplever konsumenterna att problemen ökar. Det är inte lätt att vara konsument i dag, och det finns mycket kvar för regeringen att göra för att uppnå ett fullgott konsumentskydd. Åtgärder som skulle underlätta för konsumenter är till exempel bättre ursprungsmärkning och innehållsförteckningar, särskilt konsumentskydd för barn och unga i den digitala världen och skärpta regler vid telefonförsäljning. Ytterligare åtgärder som skulle förbättra för konsumenterna är möjligheten för myndigheter att dela information med varandra. Med dagens regelverk sätter sekretessreglerna många gånger stopp för den typen av informationsutbyte, vilket är olyckligt. Reglerna om sekretess finns till för att skydda den enskildes uppgifter gentemot det allmänna och ska inte utgöra hinder för informationsutbyte mellan myndigheter. Riksrevisionen konstaterar också i sin rapport att offentlighets och sekretesslagen sätter vissa hinder för ett effektivt informationsutbyte mellan de myndigheter som omfattas av granskningen. Det är därför angeläget att regeringen snarast tillsätter en utredning för att se över hur sekretessbestämmelserna kan förändras för att underlätta informationsutbyte mellan myndigheter samtidigt som den enskilde är skyddad.